Fru talman! Isak From har frågat näringsministern vilka insatser näringsministern tänker vidta för att statliga Vattenfall ska fortsätta att bidra med jobbskapande näringslivsutveckling i de kommuner man är verksam i. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I bolagsordningen för Vattenfall AB anges att föremålet för bolagets verksamhet bland annat är att generera en marknadsmässig avkastning genom att direkt eller genom dotter och intressebolag affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfall AB har inte något uppdrag att bidra med jobbskapande näringslivsutveckling. I ett aktiebolag svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar till exempel investeringar, förvärv och avyttringar. Beslutet att inleda en avveckling av dotterföretaget Vattenfall Inlandskraft AB rör bolagets organisation och operativa verksamhet och är ett ansvar för Vattenfall AB:s styrelse och ledning. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några åtgärder i den aktuella frågan.
Fru talman! Min debatt med Peter Norman handlar om jobb, om möjligheten till nya företag, om starka statliga företag och om skötseln av desamma. Ett levande näringsliv är en förutsättning för framtiden i hela Sverige och inte minst i Norrlands inland. Ett aktivt näringsliv behöver kompetenta medarbetare för framtida rekryteringsbehov. Det är här Vattenfall Inlandskraft kommer in. Den socialdemokratiska regeringen tyckte att det var lämpligt att Vattenfall bidrog och gav stöd och verkade som en energibank i de kommuner där man var verksam i Norrlands inland. Vattenfall Inlandskraft inrättades under den socialdemokratiska regeringsperioden och startade 2004 för att stötta det lokala näringslivet i Norrlands inland. Vattenfall avsatte 100 miljoner kronor men avsatte också mycket kompetens för att driva verksamheten, med huvudkontoret fortfarande i Jokkmokk. Det har bidragit till mer än 2 000 arbetstillfällen. Man har dessutom varit inne och stöttat och hjälpt till i 300 olika företag under de här åren, vilket har varit mycket uppskattat i de kommuner där man har varit verksam och bland de företag där man har varit verksam. På Vattenfalls hemsida kunde man i oktober eller november läsa att uppdraget för Vattenfall Inlandskraft är slutfört och att nya aktörer kan ta vid. Det medför lite frågeställningar. Är det verkligen så? Är det en del i regeringens näringspolitik, eller vad handlar det egentligen om? Fru talman! Trots att vi nu ser Nuonaffären, som verkar bli en dyr och dålig affär, steg Vattenfalls vinst. Elbolaget nådde målet och sänkte kostnaderna med 6 miljarder kronor. Men tydligen räckte inte det. Enligt uppgifter i medierna ska ytterligare 3 miljarder kronor sparas under 2013. Fallande efterfrågan i kombination med utbyggnaden av ny, klimatvidrig elproduktion i Europa, med kol och naturgas, har försvagat marknaden mer än vad regeringen och Vattenfall har räknat med. Satsningarna på kol och gas i Europa är det som gör att Vattenfall nu kommer att göra sig av med kanske så mycket som 2 500 personer, flera hundra av dem i Sverige. Det framgår inte riktigt. Men det handlar om jobben, om människor som blir av med jobben. Tidigare har Vattenfall förtjänstfullt varit med och stöttat det lokala näringslivet i de kommuner där man har varit verksam. Vattenfall Inlandskraft har varit betydande som en kraft för att skapa nya jobb och nya företag. Men enligt Vattenfalls hemsida är nu det pågående besparingsprogrammet en orsak till att Vattenfall Inlandskraft upphör. Då kan man fråga sig: Är avvecklingen av Vattenfall Inlandskraft en produkt av regeringens näringspolitik, eller handlar det om okunskap? Det var därför jag ville fråga näringsministern vilka insatser som näringsministern ville göra för att statliga Vattenfall skulle kunna fortsätta att bidra med jobb och näringslivsutveckling i de kommuner där man är verksam. Nu är det Peter Norman som svarar, och jag tackar honom för ett rakt och tydligt svar. Det är helt klart utifrån Peter Normans svar här i kammaren att det inte handlar om det. Man är inte intresserad av att fortsätta bidra positivt till nya jobb och nya företag i de kommuner som Vattenfall har varit verksamt i. Men hur ska Peter Norman skapa nya jobb? Kan statsrådet svara på hur han och den borgerliga regeringen avser att nyttja statliga bolag för att skapa jobb, eller handlar det om avveckling?
Fru talman! Jag tackar Isak From för interpellationen. Den är viktig. De statliga bolagen ligger mig varmt om hjärtat. Därför tycker jag att det är viktigt att de diskuteras här i riksdagen. Jag tror att vi lite grann talar om olika saker. Först och främst är det viktigt att de statliga bolagen har tydligt formulerade uppdrag. Det är också viktigt att dessa uppdrag är förankrade i riksdagen.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 Isak From vill ge sken av att det var den socialdemokratiska regeringen som i någon mening skapade Vattenfall Inlandskraft. Så var det inte, utan detta var ett initiativ från bolaget Vattenfall, där Vattenfalls styrelse har ansvarat för detta och inte den socialdemokratiska regeringen över huvud taget. Därmed är det inte heller regeringens näringspolitik att detta nu upphör, utan det är en fråga för Vattenfalls styrelse och ledning att hantera. I sammanhanget är det relevant att veta att företag som söker finansieringsstöd i de besvärliga områden som Isak From förtjänstfullt lyfter fram kan vända sig till andra aktörer som har som ändamål att främja näringslivsutveckling i samma kommuner som till och med Vattenfall Inlandskraft har verkat i, det vill säga i första hand norra Sveriges inland. Dessa aktörer är exempelvis Inlandsinnovation, Almi Företagspartner, Norrlandsfonden, Industrifonden, Innovationsbron, Övre Norrlands Kreditgarantiförening och Fouriertransform. Sammantaget har dessa aktörer en kapacitet på flera miljarder kronor för att stödja näringslivsutveckling i just denna region. Som jämförelse kan man då ställa att Vattenfall avsatte 100 miljoner 2004.
Fru talman! Frågan handlar också om huruvida staten ska vara en aktiv ägare. Om man har ett aktivt instrument som har fungerat väl, är man då intresserad av att använda detta verktyg? På samtliga håll och bland samtliga företag som jag har varit i kontakt med, och som även Vattenfall Inlandskraft hänvisar till, är man mycket nöjd med det arbete och det arbetssätt som har varit. Min fråga blir då: Är inte finansmarknadsministern orolig för att detta kommer att ge negativa konsekvenser för Vattenfall i framtiden när man ska fortsätta utvecklas i dessa kommuner? Det handlar väl om det? Eller handlar det om avveckling i de kommuner som man är verksam i? Den stora energiproduktionen i dessa 20 Norrlandskommuner är betydande både energimässigt och kapitalmässigt för Vattenfall, och Vattenfall är ett mycket viktigt bolag för statens finanser. Är det inte så? Då borde det vara av största intresse att ansvarig minister är insatt och också har idéer om hur Vattenfall ska fortsätta. Ska man fortsätta att utveckla näringslivet? Det handlar också om att om det inte finns något näringsliv kvar på plats där Vattenfall är aktivt blir det inte heller helt lätt för Vattenfall att fortsätta utvecklas i dessa kommuner. Eller handlar det bara om ren och skär avkastning fullt ut? Jag tycker inte att det ska göra det. Jag tycker att det borde finnas ett dubbelt mål för de statliga företagen. Men det är snarare vi socialdemokrater som tycker det. Jag är trots allt mycket orolig för finansieringen och de besparingar som nu sker i Vattenfall och de eventuella uppsägningar som kommer. Jag vet inte vad Peter Norman tycker. Om inte det är allvarligt är det ganska allvarligt både för de enskilda personerna och för företaget.
Fru talman! Denna interpellation visar på ett mycket tydligt sätt skillnader i synen på skötseln av de statliga bolagen. Isak From säger att staten här har ett bra medel. Jag vill hävda att staten inte alls har ett bra medel. Det är Vattenfall som väljer vilka medel som man ska använda. Nu har Vattenfall bestämt sig för att inte använda detta företag längre som man genom ett företagsinitiativ en gång såg till att skapa. Jag tror att de statliga bolagen mår bäst av att politiker håller sig borta från den löpande driften. Jag tror att vi ska sätta upp ramar och ha en mycket tydlig bolagsordning som ska förankras i riksdagen. Men vi ska inte hoppa in och sköta bolagen åt dem som ska göra detta, det vill säga bolagens styrelse och ledning som har det fulla ansvaret. Däremot tror jag att det finns skäl att använda andra typer av agenter för den typ av verksamhet som Isak From är ute efter. Jag räknade upp dem i mitt förra inlägg. Jag kommer då fram till att det finns ett stort antal miljarder att söka och också få ur dessa fonder jämfört med de 100 miljoner som det var fråga om i Vattenfalls dotterföretag. Jag är orolig över utvecklingen i Vattenfall med deras anställda och den marknad som de möter med sjunkande elpriser. Men jag tror inte att det sköts bäst av att vi politiker är inne och fingrar i bolagets skötsel.
Fru talman! Självklart ska politiker inte vara inne och styra direkt i de statliga företagen. Däremot har staten som ägare ett intresse av hur de statliga företagen utvecklas. Då är faktiskt grogrunden på den spelplan där man är verksam av betydelse, alltså till exempel i Jokkmokk, i Norsjö eller i någon annan kommun i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland eller Jämtland där näringslivet behöver viss stöttning för att komma i gång. Det är viktigt att det finns entreprenörer i dessa kommuner som Vattenfall kan nyttja för att Vattenfall ska kunna fortsätta att utvecklas. Men jobben är inte regeringens starkaste gren. Det vet vi sedan tidigare. Nu struntar man i att använda ett fungerande verktyg som har gett jobb i 20 Norrlandskommuner. Inte nog med det har regeringens usla affär med Nuon renderat i att många hundra kommer att förlora jobben, kanske även i dessa kommuner, vilket är allvarligt. Fru talman! Jag förstår att det är svårt för den moderatledda regeringen när man nu sitter med effekterna av en sådan dålig affär. Men alla vi som bor och verkar i Norrlands inland vet vad som händer med regionen om företagen inte har de förutsättningar som de borde ha. Vattenfall är ett stort och starkt företag som har bidragit mycket, och jag tycker att det är olyckligt att regeringen inte visar mer intresse för verktyg som faktiskt fungerar för att skapa nya företag och nya jobb.
Fru talman! Låt mig först påminna Isak From om att Socialdemokraterna var för Nuonaffären när den genomfördes. Då hade Socialdemokraterna samma uppfattning som regeringen. Jag blir kanske tjatig, men jag vill återigen säga att detta inte är något medel som regeringen säger vare sig bu eller bä till. Det är ett medel i form av ett dotterföretag som skapades på bolagets initiativ och som bolaget nu väljer att avveckla. Däremot finns det ett stort antal andra riskkapitalbolag i statlig regi som kan förse just denna region med betydligt mer pengar än vad som var fallet i Vattenfalls dotterföretag. Jag delar därför inte alls bilden av att vi på något vis sviker regionen. Tvärtom har vi utökat möjligheterna för näringslivsutveckling i framför allt Norrlands inland med ett stort antal aktörer som tidigare inte alls fanns.